Herr talman! Under många år som handelskammarchef med Västernorrlands och Jämtlands län som arbetsområde har jag haft många anledningar att följa och engagera mig i turistnäringen. Regeringens proposition om turistoch rekreationspolitiken är tyvärr enligt min mening en stor besvikelse. Den innehåller ingenting konkret för turistföretagen, och den ger inte turistföretagen någon vägledning för framtida satsningar. Allt som åstadkommes är en ökad byråkratisering av turistverksamheten, med Sveriges Turistråd som ett nytt ämbetsverk bland många andra. Det turistföretagen noterar är att regeringen utlovar en strukturplan för hela näringen och en ny branschstudie. Det är ett typiskt socialistiskt påfund, när man inte vet vad man skall göra eller när man har ondskefulla avsikter, vanligtvis i strid med marknadsekonomins lagar och i strid med de önskningar och ambitioner både företagare och turister har. Herr talman! Någon branschstudie behövs inte, inte heller någon strukturplan. Ingen bransch inom näringslivet är så väl utredd och så väl analyserad som turistnäringen. Kommuner, landsting, länsstyrelser, utvecklingsfonder och statliga utredningar har publicerat det ena betänkandet efter det andra. Utredningarna konstaterar ganska samfällt att lönsamheten i branschen är låg. Men varför föreslår då inte regeringen några åtgärder på detta område? Situationen är den, att en turistanläggning i fjällregionen vanligtvis är lokaliserad långt ifrån de kommunala tätorterna. Till skillnad från företaget i tätorten måste turistföretaget binda kapital i vatten-, avloppsoch reningsanläggningar, även om vissa beredskapspengar finns till hands. Frågan om bostäder och personalen, särskilt för de säsonganställda, måste turistföretagaren lösa med eget kapital. Här går inte kommunerna in. Parkeringsplatser, inte bara för deras egna behov, utan även för andra besökare och fritidshusägare, binder också kapital. Det är då inte underligt att lönsamheten i branschen är låg. Skillnaderna i grundförutsättningar mellan att driva ett turistföretag och ett industriföretag i samma kommun är ganska stora. Avskrivningarna av anläggningarna sprids ut på 40 år, trots att behovet av förnyelse och ingrepp i själva byggnaderna är stort, om man skall bibehålla sina kunder. En snabbare avskrivning är önskvärd för turistnäringen. De säsonganställda betalar sina skatter i sin hemkommun, alltså vanligtvis inte i den kommun där turistanläggningen är belägen. Samtidigt är turistanläggningarna en hela Sveriges angelägenhet. Det är därför enligt min mening angeläget att allt fler, inte minst inom jordbruksdepartementet och Turistrådet, övertygas om att en ökad lönsamhet, en ökad volym, en bättre fördelning av de fasta kostnaderna och en säsongutjämning kräver åtgärder av helt annat slag än dem som regeringen lägger fram i sin proposition. En lyckad marknadsföring med avseende på möjligheter att locka turister från de kontinentala länderna kräver moderna anläggningar. Medan gräset gror dör kon. Statliga anslag är motiverade, mera för anläggningar och för turistnäringen och mindre för Turistrådets växande byråkrati. Herr talman! det är också värt att understryka kommunikationernas betydelse. Låt mig ta några exempel. Bättre broförbindelser från Frösön, där Östersunds flygplats är belägen, skulle göra hela västra Jämtland med både Åre och Storlienområdet attraktivare, förkorta restiderna och öppna char tertrafiken och ge denna en chans. Chartertrafik på Röros flygplats skulle öppna hela västra Härjedalen för södra Sveriges turister. Bussar och bil kan inte konkurrera med flyget på långa avstånd. Varför händer ingenting på detta område? Det brådskar — detta budskap vill jag ge dem som representerar regeringspartiet. Slutligen vill jag understryka att Turistrådet måste tillföras styrelsekompetens från vinteroch sommarturism. Detta har jag tagit upp i en motion under allmänna motionstiden. Bland turistföretagarna står denna kompetens att finna. Jag hoppas att regeringen och Turistrådet inser detta, när man efter riksdagens beslut skall sätta sig ned och komponera den nya styrelsens sammansättning och tillföra rådet en referensgrupp och en turistdelegation. Herr talman! Med det sagda vill jag ansluta mig till de moderata reservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Gör Sverige till århundradets turistland! Ja, detta något ovanliga förslag för vi, några socialdemokratiska ledamöter från Värmland, fram i motion 1983/84:2720 i anslutning till beredningen av turistoch rekreationspolitiken. Motiveringen till detta förslag är att Svenska turistföreningen under nästa år kan fira sitt hundraårsjubileum. Det var nämligen den 14 februari 1885 som föreningen bildades, och den har sedan utvecklats till att bli världens näst största turistorganisation med nära 300 000 medlemmar. Detta bör naturligtvis uppmärksammas, vilket vi alltså föreslår ske bl.a. genom en internationell kampanj för Sverige 1985 — århundradets turistland. Men motiveringen är inte bara turistföreningens jubileumsår. Sverige har, framför allt genom den senaste devalveringen, fått ett prisläge som gjort landet till ett lockande turistmål. Det finns därför också av denna anledning skäl att popularisera Sverige internationellt. Konkret föreslår vi att riksdagen skall ge Sveriges Turistråd i uppdrag att ta initiativ till att före årets slut arbeta fram en slagkraftig kampanj för Sverige 1985 - århundradets turistland. Vi föreslår dessutom att denna kampanj skall genomföras i samverkan mellan stat, landsting och kommuner samt hela det svenska näringslivet. Näringslivet är ju på ett avgörande sätt beroende av det värdefulla tillskott av köpkraft som turisterna tillför landet, och det är därför rimligt att näringslivet får vara med och dela det ekonomiska ansvaret för turistinformationen utomlands. Hittills har det varit stat, kommuner och landsting som ensamma fått bära det ekonomiska ansvaret, och man kan ju beklaga att näringslivet inte tidigare har engagerat sig i turistfrågorna. Nu har vi oss dock bekant att näringslivet inte är ovilligt till ett sådant åtagande. Tyvärr har kulturutskottet, som har haft att behandla det här ärendet, inte ställt sig bakom våra förslag så till vida att man vill ge regeringen till känna vårt specifika krav. I sin kommentar till motionen förutsätter utskottet att Svenska turistföreningens hundraårsjubileum och dess verksamhet för att uppmuntra svenskarna att lära känna sitt land kommer att uppmärksammas på olika sätt. Detta är vällovligt, men vårt krav i motionen är ju att Turistrådet skulle gå utanför landets gränser och marknadsföra Sverige internationellt, vilket utskottet över huvud taget inte kommenterar. Vi kan i och för sig ha förståelse för utskottets bedömning att riksdagen inte skall ge Turistrådet preciserade anvisningar om olika praktiska åtgärder i fråga om rådets arbete. Men nog hade det väl varit en styrka för Turistrådet om man hade haft ett uttalande från riksdagen i anledning av de aktuella motionskraven i ryggen då man skall lägga upp ritningarna för sitt arbete i anledning av Turistföreningens jubileumsår? Det är dock vår förhoppning att Turistrådet ändå tar till sig och seriöst prövar de förslag som framförts i den aktuella motionen. Liknande krav har dessutom kommit till uttryck i andra motioner i anledning av denna proposition, varför det finns en bred opinion bakom förslagen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Regeringens proposition om turistoch rekreationspolitiken står i bjärt kontrast till vad socialdemokraterna talade om under de år de var i opposition, då de hade en lång rad mycket långtgående krav. Om man ser på vad propositionen innehåller måste man konstatera att där finns mycket få konkreta förslag. En mängd utredningar har presenterat förslag, och det har således funnits en rad sådana att ta upp till behandling, men regeringen har valt att inte föreslå några förändringar. Den nu aktuella propositionen präglas framför allt av att man betonar valutabalansen, sysselsättningen inom branschen och företagsekonomin. Det är områden som var för sig är väsentliga och något som vi från centerns sida inte finner anledning att opponera oss emot. Men jag tycker att det är värdefullt att utskottet har balanserat den målsättning som angivits i propositionen med att betona att det finns anledning att se till att det vi tidigare lagt in i uttrycket om de sociala målen även i fortsättningen skall ha sitt värde. I de sociala målen kan man lägga in olika innehåll. Man kan exempelvis vidta många, var för sig kanske små, åtgärder som underlättar för människor att utnyttja de tillgångar som finns — jag skall återkomma till en del sådana förslag. Man kan också se till att man använder de existerande formerna av statligt stöd på ett sådant sätt att man tillgodoser speciella grupper. Efter denna bedömning av propositionens allmänna uppläggning skall jag inte ytterligare uppehålla mig vid turistpolitiken i stort utan i stället gå in på tre avsnitt. Det första gäller en del frågor på skatteområdet som saknas helt i propositionen. Förslag som har tagits fram i olika utredningar har jag tillsammans med Elving Andersson tagit upp i en motion, där vi pekar på några skattefrågor som är besvärande för näringen i dag. Vi framför förslag om ett högre skattefritt belopp vid uthyrning av det egna fritidshuset. Det skulle antagligen ge oss en ytterligare förstärkning av kapaciteten under de tider på året då efterfrågan är särskilt stor. Det skulle förmodligen inte kosta samhället något alls. Vidare tar vi upp beskattningen av den förmån till en anställd som består i rätten att utnyttja den fritidsbostad som en personalstiftelse, en social fond eller någon form av organisation har ställt till förfogande. Taxeringsmyndigheterna är mycket noggranna när det gäller att kontrollera om den anställde har fått tillgång till fritidsbostaden några hundralappar billigare. I så fall blir förmånen föremål för beskattning. Vidare berörs konsumentskyddet för den som köpt andel i fritidshus. Där har vi föreslagit att bostadsrättslagstiftningen skall göras tillämplig. Vi har också tagit upp det förfärliga trassel som drabbar de entusiaster som har satsat på s.k. träkor, dvs. dem som på ett eller annat sätt skaffar sig ett hus — de bygger om ett befintligt hus eller bygger ett nytt — som de har i kombination med ett jordbruk eller någon annan, mindre verksamhet på landsbygden. Det är en verksamhet som man i utredningar och genom de anslag som riksdagen beviljar varje år säger att man vill försöka främja. Men det trassel som uppstår för den som bedriver verksamheten när han drabbas bestämmelserna i hotellförordningen eller mervärdeskattebestämmelserna kan verkligen ta död på entusiasmen hos de här människorna. Vi har pekat på en rad sådana här frågor, som regeringen inte gjort någonting för att komma till rätta med. I och för sig behandlas frågorna i andra sammanhang av skatteutskottet, men förutsättningen för att det skall kunna bli ett riksdagsbeslut är naturligtvis att man tar upp dem till ett samlat övervägande, och det borde ha skett i den nu aktuella propositionen. Ett annat avsnitt gäller frågan om de primära rekreationsområdena.

I dag kan man konstatera att man inte har lyckats fullfölja ambitionerna att genom statligt stöd stimulera till investeringar i de här områdena, som ju nästan genomgående är av glesbygdskaraktär. Vi ifrågasätter därför om det finns någon anledning att ha kvar planeringsomgången. Vi har ju gjort en planering i samtliga kommuner, vilken bygger på riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen och tillgodoser de förutsättningar som gällde för begreppet primära rekreationsområden. Enligt vår mening vore det rationellt att i dag, när detta tillgodoses i de kommunala översiktsplanerna, försöka städa något i den flora av planeringsbegrepp som vi håller oss med. Denna uppfattning betonas också starkt av kommunernas företrädare. Vårt yrkande innebär naturligtvis inte att vi menar att turistoch rekreationsfrågorna i dessa områden inte längre skulle ha ett primärt intresse, men vi vänder oss emot att man skall ha kvar ett speciellt planeringsbegrepp. Avslutningsvis vill jag ta upp ett avsnitt som rör möjligheterna att täcka en del kostnader i samband med en utbyggnad av turistnäringen. Eftersom det inte har varit möjligt att få fram speciella anslag, har man bl.a. i rekreationsberedningens arbete kopplat samman statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken med statens intresse av rekreationspolitiken. Man har sagt att detta borde kunna medföra speciella satsningar på de investeringar som är av värde för rekreationslivet, varvid man skulle använda de arbetsmarknadspolitiska anslagen. Tyvärr har något klart uttalande inte gjorts om detta.

Det här innebär en mycket otillfredsställande planeringsordning för exempelvis större anläggningar, som verkligen behövs i de här områdena för att vi skall kunna bättre ta hand om de människor som vi nu vill locka hit till Sverige genom de stora ekonomiska satsningar vi gör. Om vi lyckas få hit dessa människor, kan vi inte stå utan en ordentlig serviceoch mottagningsapparat i våra ”sSommarområden”. En sådan har vi stora svårigheter att åstadkomma, om vi inte ger områdena möjligheter till någon form av bidrag.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

Herr talman! Proposition 1983/84:145 är en i sanning ordrik proposition, dock praktiskt taget utan några konkreta förslag. Hur ökar man exempelvis Gotlands tillgänglighet? Om detta kan man inte läsa någonting i propositionen. Så här i försommartid är det säkerligen många människor som hoppas att de just denna sommar skall kunna förverkliga någon av sina drömmar. Säkerligen vill många resa till Gotland för att t.ex. uppleva dess natur och kultur. Stränderna är barnvänliga, vilket lockar barnfamiljerna. Kollektivtrafiken går ofta ända ned till strandkanten, vilket gör att många människor med handikapp kan glädjas tillsammans med oss andra. Det anser jag är mycket viktigt. Många tycker också att gräset är grönare på Gotland än annorstädes, för att använda Anders Nilssons ord tidigare i den här debatten. Herr talman! Det är landskapet som styr människorna till olika delar av vår ö och till olika aktiviteter. Vi klarar oss i sanning strukturplaner, och även branschstudier, förutan. Vi vet att ekonomin är dålig när det gäller våra anläggningar. Vi behöver dessutom förbättra dessa. På Gotland har vi goda möjligheter att själva ta hand om turisterna. Ett år vill de ha cykelpaket. Ett annat år vill de ha någonting annat. Men det ordnar vi själva. När det gäller turismen på Gotland behöver vi dock hjälp med att få till stånd en generell sänkning av de alltför höga transportkostnaderna. Det är inte rimligt att den tillkommande transportkostnaden för en bilburen tvåbarnsfamilj skall vara mycket över 1 000 kr. ; Ett av målen för turistpolitiken är att bereda fler svenskar möjlighet till turism och rekreation i eget land, så att turistkapaciteten därigenom kan utnyttjas bättre. Det står att läsa på första sidan i regeringens turistproposition. För att vi åtminstone skall kunna närma oss det målet behövs det en sänkning av kostnaderna för transporter till Gotland. Detta bör herr Anders Nilsson och hans gelikar medverka till. Turismen är för Gotland en mycket viktig näringsgren. Turismen är en av våra basnäringar, som sysselsätter ca 10 96 av samtliga förvärvsarbetande där. Siffran skall jämföras med 5 90 för landet i övrigt. Regionalpolitiskt och sysselsättningsmässigt är turistindustrin mycket viktig. Mycket oroande är således vad som står att läsa i Gotlandsbolagets verksamhetsberättelse för 1983, nämligen att bolaget förlorade 38 000 passagerare i fjol. Vidare skedde en ytterligare koncentration av resandeströmmen till högsäsongen. En av anledningarna till detta är att havet numera inte bara är en vattenbarriär utan också en viktig ekonomisk barriär. Herr talman! Linjeflyg har gjort en lågprissatsning under den absoluta högsäsongen, och det är mycket bra. Men denna satsning bör inte gälla endast fem veckor, utan den bör sträckas ut över en längre tid, så att det blir en bättre spridning av semesterresorna. Det är viktigt att fler svenskar bereds möjlighet att utnyttja sin fritid för rekreation och turism i sådana former som de själva önskar. Så står det i propositionen. Men propositionens ord bör inte förbli enbart ord utan de bör också omsättas i praktisk handling. För Gotlands del kunde det innebära ett utökat rabattsystem för resor med våra båtar och en längre lågprissäsong för Linjeflyg. Då skulle vi få bättre möjligheter att nyttja de investeringar som gjorts i olika anläggningar. Sedan något om det särskilda yttrandet nr 3. Fram till år 1981 var det dagliga förbindelser mellan Gotland och Öland. I år är Gotlandsbolaget det enda bolag som har koncession på den här linjen. Bolaget har i sommar — på prov — återupptagit trafiken med en dubbeltur varje tisdag, onsdag och torsdag för att utröna om linjen är lönsam. En sådan turkonstruktion kan knappast bevisa något. Herr talman! Häromdagen kunde man i dagstidningarna läsa att regeringen avslagit en ansökan från Rederi AB Ölandsborg om att få bedriva färjetrafik mellan Grankullavik på Öland och Klintehamn på Gotland. Beslutet innebär ett nej till den trafiken i år. Däremot har regeringen inte tagit ställning till bolagets ansökan avseende trafiken under 1985. Den frågan skall prövas tidigast i höst, när man vunnit erfarenheter från den trafik som Gotlandsbolaget bedriver mellan Grankullavik och Visby. Herr talman! Det borde stå helt klart för regeringen att om ett privat bolag skall ha en rimlig chans att göra en sådan här linje lönsam, måste man åtminstone ha ett års framförhållning för att kunna marknadsföra linjen. I det instämmer säkert både transportrådet och Turistrådet. Utlandsmarkna den kräver lång förberedelsetid. Det är ju våra utländska turister — var fjärde turist hos oss — som skall hjälpa till med att förlänga säsongen så att turistnettot därigenom kan minskas. Jag anser att regeringen snarast bör ompröva sitt beslut. Denna turistlinje tål säkerligen konkurrens. På sikt bör också lagen om linjesjöfart upphävas, eller i varje fall luckras upp, så att koncession krävs endast för linjesjöfart med statlig subvention. Glädjande nog, herr talman, instämmer samtliga borgerliga partier i detta. Det framgår av det särskilda yttrandet nr 3. Vidare är det viktigt för Gotland att man får en direktförbindelse med Stockholm. Glädjande nog kan man i propositionen läsa att det förslag som länsstyrelsen och kommunen lämnat i en gemensam skrivelse till jordbruksdepartementet bör prövas. Det vore bra om man snarast kunde utreda den frågan. Om vi hade direktförbindelse med Stockholm skulle nämligen turistsäsongen kunna förlängas avsevärt. Slutligen: När det gäller det särskilda yttrandet nr 2 vidhåller vi moderater den uppfattning som vi gett uttryck för i en reservation vid bostadsutskottets betänkande 1983/84:23. F. ö. ansluter jag mig till vad som sägs i de moderata reservationerna vid detta betänkande.

Herr talman! Inledningsvis vill jag understryka det angelägna i att det skapas en turistoch rekreationspolitik som möjliggör för alla att få den avkoppling och motion som passar bäst och som alla, enligt min uppfattning, också har rätt att kräva. Det måste skapas ett samhälleligt ”handlingsprogram” — ett program som klarar ut de sociala målen — för att man skall kunna komma till rätta med de orättvisor som råder när det gäller turistoch rekreationsmöjligheterna. En turistoch rekreationspolitik som gör det möjligt för alla att få erforderlig rekreation och avkoppling skulle med säkerhet vara det som skapade flest arbetstillfällen i landet — arbetstillfällen som i stor utsträckning skulle skapas i annars sysselsättningssvaga regioner. Billiga arbetstillfällen skulle kunna skapas samtidigt som det skulle bli en breddning när det gäller möjligheterna till semesterresor för de människor som annars i stor utsträckning skulle stanna hemma. Rekreation och avkoppling måste vara en rättighet. Det får inte vara fråga om en handelsvara som köps av högstbjudande och som bara kan utnyttjas av ekonomiskt och socialt starka människor. Det är angeläget. Det måste vara vår uppgift att bevaka detta, så att fördelningen blir rättvis för alla. Många turistanläggningar i dag har sådana priser att de direkt skiktar ut dem som kan besöka området. Det måste vara vår uppgift att göra något åt det här. Det bör vara en självklarhet att samhället går in med sådana insatser på rekreationsoch turistområdet att även de svagaste grupperna och individerna börjar efterfråga det utbud som finns eller som måste skapas. Många gånger är det dessa grupper som bäst behöver rekreation och avkoppling. Målet måste alltså vara att varken sociala eller ekonomiska eller andra praktiska hinder får finnas. Ingen skall hindras från att utnyttja de resurser för turism och rekreation som finns i Sverige. Jag är tacksam för utskottets skrivning när det gäller motion 2718, som jag och några partikamrater väckte i anledning till den proposition som nu behandlas. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga något beträffande Sveriges Turistråd och en eventuell förändring av dess uppgifter. Kopparbergs län är ett av landets främsta turistlän. I hela länet genomförs f.n. stora nyinvesteringar inom turistbranschen. En viktig förklaring till denna utveckling är förmodligen Dalarnas fördelaktiga geografiska läge med närhet till viktiga marknader. En annan förklaring är att landskapet har goda förutsättningar för både sommaroch vinterturism. Enligt propositionen skall Sveriges Turistråd omorganiseras och kommer i framtiden att spela en annan och mer framträdande roll. I samband med denna omorganisation vore en omlokalisering lämplig och skulle också stå helt i linje med riksdagens tidigare uttalanden i olika sammanhang att försöka lokalisera ny eller expanderande statlig förvaltning utanför Stockholmsområdet. Som representant för Dalarna anser jag det vore naturligt att lokalisera Sveriges turistråd till Falun-Borlängeområdet. Falun-Borlänge är en av tre orter i landet med högre utbildning för hotelloch resturangbranschen. Turismlinjen i Falun-Borlänge har den bäst utbyggda organisationen, det största antalet elever och den mest kvalificerade lärarkåren av de tre utbildningsorterna. Där finns den enda institution i landet som har rättighet anordna s.k. IATA-utbildning. Jag hoppas, herr talman, att också omlokaliseringsfrågan vid en omorganisation av Sveriges Turistråd övervägs av regeringen och att Falun-Borlänge då blir aktuellt och befinns vara en lämplig lokaliseringsort för Turistrådet. Herr talman!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
Herr talman! Jag hade inte tänkt att gå in i den här debatten. Anders Nilsson, Maja Bäckström m.fl. har på ett utmärkt sätt redovisat den syn som vi socialdemokrater har på dessa frågor. Men de inlägg som gjorts i debatten föranleder mig ändå att ta några minuter i anspråk. Ingemar Eliasson visade bilder och pläderade för att 1985 skulle bli turiståret i Sverige. Han krävde åtgärder av regeringen för det. Jag kände väl igen de bilder som Ingemar Eliasson visade. De har visats också för mig av upphovsmannen till bilderna. Han heter Erik Elinder. Han har visat bilderna och framfört exakt samma idéer som Ingemar Eliasson redovisade inför kammaren som sina. Jag tycker att det kanske hade varit klädsamt om källan för idéerna och bilderna hade angivits. I sakfrågan har jag inget särskilt att erinra mot Elinders idé som alltså Eliasson presenterade för oss, att göra 1985 till ett stort turistår i Sverige. Riksdagen är i dag i färd med att anta regeringens proposition om turistoch rekreationspolitik. Det beslut som kommer att fattas ger oss just förutsättningarna och möjligheterna att öka ansträngingarna för en bättre marknadsföring av Sverige som turistland. Det ger vidare den samordning av insatserna som har efterlysts. Det ger allt det som Eliasson pekade på och menade att regeringen bör göra. Det beslut som fattas i dag skapar alltså förutsättningarna. Att Svante Lundkvist på grund av deltagande i ett viktigt möte om försurningsfrågorna i Tyskland inte kan vara här i dag är naturligtvis inget uttryck för att regeringen skulle vara ointresserad av turistfrågorna. Propositionen och de kraftigt ökade anslagen till Turistrådet vittnar tvärtom om ett stort intresse och engagemang från regeringens sida för turistoch rekreationspolitiken. Målen för turistoch rekreationspolitiken har diskuterats en del. Det är självklart, och det är bra. Men jag har litet svårt att förstå hur man kan få det till att de sociala målen skulle ha skjutits åt sidan. I propositionen anges som huvudmål att vi skall utnyttja de naturliga förutsättningar vårt land erbjuder i form av en omväxlande natur, god miljö och stora kulturvärden till att marknadsföra Sverige som turistland. Det skall vi göra dels genom att intensifiera ansträngningarna att få en ökad turistström från utlandet till Sverige, dels genom att ge allt fler svenskar möjlighet till turism och rekreation. Genom dessa båda åtgärder uppnås ett tredje syfte, nämligen att utnyttja anläggningarna bättre. Det finns ingen motsättning mellan dessa mål; de kompletterar varandra. De sociala målen är lika starka och viktiga i dag som tidigare. Men däremot kan naturligtvis de målen inte realiseras enbart genom åtgärder på det rekreationspolitiska området. Det krävs här, liksom på andra områden, generella politiska åtgärder för att uppnå jämlikhet. Det är viktigt att understryka att det är åtgärder på olika områden som kan skapa de förutsättningar som krävs för ett uppfyllande av de sociala målen. Jag tycker alltså det är en god idé att göra 1985 till ett turismens år i vårt land. Herr talman! Låt oss då samla oss bakom denna strävan. Vårt land har förutsättningarna att bli ett stort turistland.

Herr talman! Ulf Lönnqvist hade sett de bilder som jag presenterade i mitt anförande. Jag visste det och antydde också att regeringens ansvarige — och med det avsåg jag Ulf Lönnqvist — hade fått detta material presenterat för sig. Så mycket bättre att Ulf Lönnqvist haft tid på sig att fundera över vilka slutsatser man i regeringen tänker dra av det läge som vi nu har. Det är — jag vill bekräfta det — eldsjälen Erik Elinder som sammanställt detta material. Jag har inte gjort någon hemlighet av det. Materialet är inte unikt. Det unika är möjligen att det har sammanställts för att visa den bild som nu förefinns och som ger vid handen att Sverige har en unik chans att etablera sig som turistland för turister från andra länder. Men det intressanta nu, Ulf Lönnqvist, är vilka slutsatser som regeringen mer konkret drar av den situation vi har. Är det en chans som snabbt ilar förbi och som kanske inte återkommer på mycket länge? Eller tänker regeringen sätta sig som spindeln i nätet för att knyta ihop de olika intressenter som var för sig har ett intresse av att utnyttja situationen men som var för sig kan vara för svag för att göra de insatser som skulle behövas? Jag kan inte se att någon annan än regeringen och regeringens organ kan spela den rollen. Det är inte tillräckligt, menar jag, att bara hänvisa till existerande organ och till de åtgärder som vidtagits, utan vad som skulle behövas är att snabbt sätta en exekutivkommitté på fötter i syfte att åstadkomma en samordning med Svenska turistföreningen och näringslivet i dess olika skepnader här för att göra någonting av 1985 som ett genombrottsår. Det skulle alltså, fru talman, vara intressant om Ulf Lönnqvist som regeringens talesman och ansvarige i dessa frågor för oss kunde ange ett antal konkreta åtgärder och gärna också teckna en vision av hur Sverige skulle kunna lanseras som ett stort turistland för intressenter från andra länder.
Fru talman! Bara en kommentar till Ulf Lönnqvists anförande. Han har använt den låt vara inte helt unika möjligheten att här i kammaren komplettera en proposition. Egentligen borde han ta diskussionen om att de sociala aspekterna var borttappade med sina partivänner Ove Karlsson m.fl., som har motionerat, och med socialdemokraterna i utskottet, som tillsammans med centern bildar majoritet. Vi har ändå funnit det vara en brist i propositionen att man inte ens erinrade om vad som förevar i ett tidigare ställningstagande här i riksdagen. Jag ville bara, fru talman, göra denna kommentar.
Fru talman! Regeringens syn på turistoch rekreationspolitiken är redovisad i propositionen. Där är också angivet de vägar som regeringen menar att man bör gå för att realisera de uppsatta målen och ge politiken den inriktning man syftar till. Spindeln i nätet, Ingemar Eliasson, skall, som framgår av propositionen, vara Sveriges Turistråd. Det får förstärkta resurser och ges möjlighet att samordna politiken på dessa områden. I Turistrådet finns företrädare för såväl statliga intressen som landstingsoch kommunintressen, folkrörelseintressen och näringsintressen. Där om någonstans finns möjligheterna till den samordning som Ingemar Eliasson efterlyser. I Turistrådet skall riktlinjerna dras upp för hur man skall kunna realisera det mål som är angivet som huvudmål, nämligen att utnyttja vårt lands naturliga resurser och marknadsföra Sverige, utåt och inåt, som ett turistland. Det är ett gott avstamp, om 1985 skall kunna bli ett stort turistår. Organisationen för det kommer att finnas när riksdagen strax har tagit sitt beslut. Resurserna är anvisade, och idéerna finns. Nu är det bara att handla.

Fru talman! Låt mig börja med ett kort citat: ”Var det kanske ändå inte bäst att ta ut liket ur kylskåpet och gömma det på något ställe där man var säker på att ingen skulle kunna hitta det? Men hur skulle då den okände välgöraren kunna göra anspråk på försäkringspengarna och dela bytet med honom och Snyggis? Detta splitter nya problem höll på att ge Bingo en smällande huvudvärk.” Kammarens ärade ledamöter undrar naturligtvis vad detta har med en kulturdebatt att göra, och det kan man verkligen undra. Men faktum är att statens hårt ansträngda ekonomiska resurser räcker till för att ge kulturstöd till de rader som jag nyss läste upp. Citatet är helt representativt för framställningen i den amerikanska detektivromanen Söndagsduvan försvinner av Craig Rice, publicerad i år av Litteraturfrämjandet inom ramen för En bok för alla. Samma bok, som skrevs 1942, utgavs f. ö. på svenska av Bonniers redan 1958. Men Litteraturfrämjandet tycker tydligen att det är så angeläget att den skall kunna läsas subventionerad av de svenska skattebetalarna att man tagit fram en ny utgåva. Från moderat sida har vi föreslagit att den del av anslaget till En bok för alla som avser vuxenlitteratur skall dras in. Det finns redan så mycket bra litteratur för vuxna till överkomliga priser att ingen av det skälet behöver sakna läsning. Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 11. För serier, som tas upp i motion 635, finns en rad stödformer. Utskottet redovisar att i anslagsposten Utgivningsstöd ingår 475 000 kr. som avser stöd till barnoch ungdomsserier. Serietidningar kan erhålla stöd från anslaget till kulturtidskrifter. Serieskaparna kan få bidrag och stipendier av konstnärsnämnden och författarfonden. Mot denna bakgrund tror jag att det närmast är ett olycksfall i arbetet att utskottet vill ge regeringen till känna att den bör överväga det ökade stöd till serier som önskas i motionen. Förmågan att begära är stor, tvånget att försaka långt större. Om riksdagen skulle uppmana regeringen att överväga allt som i god vilja framförs motionsvägen, skulle våra ställningstaganden inte bli särskilt upplysande. Jag yrkar bifall till reservation 15. Slutligen ett par ord om fraktstöd för film. Det föreslås nu permanentas på nivån 1 milj.kr. I och för sig är det en riktig tanke att god film skall kunna visas runt om i landet. Men man frågar sig om den föreslagna formen är särskilt rimlig. Först skall biografbyrån utvälja som stödberättigade en tredjedel av det antal filmer som har biografpremiär i Sverige. Sedan skall biografbyrån utvälja de biografer som är berättigade att mottaga stödet. Slutligen skall biograferna successivt under året redovisa sina fraktkostnader så att biografbyrån kan betala ut preliminära stödbelopp, som utgör 70 96 av det som skulle utgå om hela fraktkostnaden ersattes. Efter budgetårets slut, när den totala belastningen kan överblickas, bör en slutreglering ske, varvid biografbyrån, i den mån medelstillgången medger det, betalar ut återstående delar av stödbeloppen, detta för ett stöd som i genomsnitt uppgår till mindre än 100 kr. per föreställning. Var och en inser att betydande summor kommer att gå åt till administration.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

Fru talman! Möte med litteraturen innebär möte med ord och med språk. För barnen, som är i färd med att forma sitt språk, är både samtalet med andra människor och mötet med litteraturen av oerhört stort värde. Genom sagor och berättelser kan de bättre förstå sin egen verklighet, finna ord för det som känslorna ger uttryck för. Genom den realistiska barnlitteraturen kan de få impulser och erfarenheter som kan vara till hjälp när de själva skall forma sin uppfattning om samhället. För vuxna är litteraturen självfallet också av oskattbart värde. Litteraturen — där vi tar del av information, som vi själva inte haft kunskap att efterfråga, och där vi kan få del av åsikter, som vi kanske inte delar — är faktiskt en grundläggande förutsättning för en väl fungerande demokrati. Det är därför glädjande att den ökade aktivitet som nu skönjs också i fråga om läsfrämjande åtgärder bär framåt. Ett som jag tycker lyckat exempel är den läsfrämjande kampanj som genomförts i mitt hemlän Dalarna. Av det projektet, som statens kulturråd tagit initiativet till, har vi säkert mycket att lära. Det skulle vara glädjande — låt mig uttrycka det så — om dalafolkets insatser för att utveckla metoderna för läsfrämjande arbete kunde ge resultat och allmän framgång. Det räcker inte med vackra ord om man vill nå resultat. Det behövs också konkreta insatser. Från centern vill vi nu föra fram kravet att stödet för läsfrämjande åtgärder inte får urholkas genom taktiska anslagsomdisponeringar. I motion 1647 föreslår vi att riksdagen skall anvisa 600 000 kr. för fortsatta läsfrämjande åtgärder, genomförda av barnoch ungdomsorganisationerna i samverkan med studieförbunden och Stiftelsen Litteraturfrämjandet. Detta yrkande följs upp i reservation nr 8. Regeringens förslag innebär att Litteraturfrämjandet anförtros uppgiften att ha ansvaret för samordningen av arbetet för läsfrämjande åtgärder också bland barn och ungdom. Detta skall dock ske inom ramen för ett anslag som minskas med 398 000 kr. Resultatet om propositionens förslag går igenom i dag blir alltså större svårigheter och mindre resurser för att genomföra satsningarna. Jag vill i detta sammanhang också ge uttryck för min uppfattning, att Stiftelsen Litteraturfrämjandet utför ett fint arbete och att verksamheten har stor betydelse. Stiftelsen har förankring i folkrörelser och folkbildningsorganisationer, och jag tycker att detta är en mycket god grund för att man skall kunna nå ut till de många människorna. Arbetet har ju också varit framgångsrikt. Det är självfallet helt nödvändigt att stiftelsen får resurser, så att den kan fortsätta sitt arbete. Vidare vill jag gärna understryka vad kulturministern anför, nämligen att Litteraturfrämjandet skall ytterligare inrikta sitt arbete just på läsfrämjande åtgärder. Det är förvisso så, att det är denna uppgift som främjandet redan nu lägger stor vikt vid. Så några ord om En bok för alla. Denna bok och naturligtvis även En bok för alla barn och ungdomar är viktiga redskap i det läsfrämjande arbetet. Faktum är att f.n. sprids 67,5 Zo av alla exemplar av En bok för alla just genom Litteraturfrämjandets egen försäljning, alltså genom folkrörelser och studieförbund. Drygt 20 96 sprids via bokhandeln, 6 76 genom Pressbyrån och knappt 6 26 genom varuhus. Detta visar att en mycket fin spridningsaktivitet förekommer. Jag vill också understryka värdet av att det, då man överlämnar eller säljer en bok, kan bli samtal och diskussioner. Detta lägger vi många gånger kanske inte särskilt stor tyngd vid, då vi vill sprida böckerna. Vi ser det hela mera som en spridningsangelägenhet och mindre som en fråga om kontakt samtidigt med spridningen. I det läsfrämjande arbetet bland vuxna är Boklotteriets böcker viktiga. Det är nödvändigt att det nu ges fortsatt stöd för insatser när det gäller inköp av böcker för att skapa nya vinklingar för verksamheten inom barnoch ungdomsorganisationerna. Det fordras också utbildningsinsatser och stöd till ledarna. Vidare erfordras kunskap om barnoch ungdomslitteraturen samt god metodik för att man skall nå framgång och kunna väcka läslust. Detta intygar såväl Förbundet Vi unga som Unga örnar — två riksorganisationer som tillsammans med Litteraturfrämjandet har utarbetat fina metodmaterialssatser och som behärskar detta område. Moderaternas förslag om en minskning av anslaget till En bok för alla betyder, om det skulle genomföras, sämre förutsättningar för att fortsätta detta viktiga arbete. Några ord också, fru talman, om serierna. Serierna är en värdefull litteraturform, som ger upplevelser och impulser av annat slag än den traditionella boken. Serier och böcker kompletterar varandra och är båda viktiga för barns och ungdomars möte med litteraturens värld. Dess värre är serier en form av litteratur vars värde ofta förringas. Detta kan ha sin förklaring i att många serier har ett tvivelaktigt budskap och kanske även ett torftigt språk samt i att serier — helt felaktigt — inte alls räknas som vuxenlitteratur. Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma underströk i december 1983, på initiativ just av Förbundet Vi unga, att det finns stort behov av att öka det statliga seriestödet. Ökade satsningar på svenska kvalitetsserier — kombinerade med målmedvetna läsfrämjande åtgärder — är viktiga åtgärder i en tid då många är arbetslösa och har en tendens att fly från verkligheten in i den hjältevärld som ofta serveras i det dominerande serieutbudet. Ett rikt och varierande serieutbud — med ökad andel serier förankrade i vårt samhälle och dess värderingar — ger läsglädje åt både ungdomar och vuxna. Viktigt är att det finns mångfald och kvalitet, att det således finns många typer av serier att få kännedom om och kunna få del av. Att främja kvaliteten på serieproduktionen är i dag en viktig uppgift. Föreningen Seriefrämjandet gör ambitiösa försök att påverka förlagen till ett kvalitetstänkande och till att satsa på svenska originalserier. De svenska serierna utkämpar dock en ojämn kamp med de importerade — produktionskostnaden för svenska serier är ofta tio gånger så hög som kostnaden för de importerade. Seriemarknaden är strikt styrd av intressen som vill få ut bästa möjliga ekonomiska resultat. Det är självklart att man då kan få likriktade och schabloniserade serier. I en motion till riksdagen 1980 föreslog Gunnar Björk i Gävle att en utredning om möjligheterna att stödja bra barnserier skulle genomföras. I år motionerade Åke Gustavsson i spetsen för några socialdemokrater om samma sak. Detta är, som jag sagt tidigare, sådant som understöds också från många andra håll. Det råder en bred enighet om att det bör vara av värde att förbättra villkoren för den svenska serieproduktionen och att statliga insatser behövs i det avseendet. Det är därför glädjande att utskottets majoritet har ställt sig bakom dessa tankegångar. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 8 och 12 samt i Övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig starta utifrån C.-H. Hermanssons motion om ett svenskt klassikerbibliotek. Han skriver så här: ”Betydelsen av litteraturens utveckling för försvarandet och berikandet av språkskatten kan inte nog betonas. Författarna är språkets nyskapare, dess djärva spanare som ständigt är i rörelse för att utforska nya områden och bygga nya världar. Litteraturen är samtidigt en viktig förmedlare mellan generationerna och mellan människorna i dagens samhälle. Den förmedlar på ett skapande sätt erfarenheter i ett rikt mått, som vi annars under ett människoliv inte har möjlighet att tillägna oss. Det skrivna språket och boken blir alltmera oumbärliga som vapen både för försvar och anfall i en tid när det svenska språket hotas av snöpning på dataskärmar och i hemterminaler.” Han framhåller också: ”Det svenska språket och dess rikedom är hotade av många tendenser i dagens värld. Det drabbas av en kommersialisering som över huvud taget hotar kulturen. Det har en mäktig fiende i de stora transnationella koncernerna som för att främja sin marknadsföring och sina profitintressen söker stöpa människor i alla länder i samma form.” Det är, fru talman, inget uttryck för någon inskränkt nationalism att försvara det svenska språket och den svenska kulturen mot dessa tendenser. Internationalism skall inte innebära förflackning och likriktning utan ökad kulturell rikedom för alla genom ömsesidigt utbyte. Även ur demokratins och yttrandefrihetens synpunkt är värnet av det svenska språket och den svenska litteraturen betydelsefullt, ja grundläggande. Vänsterpartiet kommunisterna vill ha ett klassikerbibliotek, men inte bara det — vi vill också slå vakt om biblioteken, om var medborgares rätt till att kunna gå och låna böcker avgiftsfritt, om var medborgares rätt till sitt eget språk och sin egen identitet. Författarförbundet konstaterar i en stridsskrift till förmån för folkbiblioteken att böckerna är själva blodet i det kulturella blodomlopp bibliotekens verksamhet utgör. Utan böcker ingen utlåning och ingen läsning. Mot den bakgrunden är, som vpk framhåller i en reservation, utvecklingen skrämmande. Antalet nyförvärvade böcker per tusen invånare och år minskar. Klyftorna kommunerna emellan kvarstår. Och, fru talman, varken bokutredningen eller folkbiblioteksutredningen kommer att medföra några avgörande förbättringar i vad gäller detta. Dessa utredningar för enligt min uppfattning inte ens en försvarskamp — de tar till defensiven till nackdel för boken. Anslagen till folkbiblioteken föreslås inte öka i nämnvärd utsträckning, frågan om en bibliotekslag fick inte ens utredas, förhållandet mellan staten och kommunerna är illa utrett, och i vad gäller frågan om fasta bokpriser motsätter man sig sådana, trots de positiva erfarenheterna från Frankrike. Men låt mig återkomma till frågan om en lagstiftning. Eftersom kulturministern är närvarande vill jag fråga honom: Om en kommun vill börja införa biblioteksavgifter, vilket är fallet i dag, kan regeringen åtminstone tänka sig att införa ett förbud mot detta genom lagstiftning? Det är ett minimikrav i dag. Fru talman! Till betänkandet har vpk fogat inte mindre än sju reservationer. Jag skall inte närmare gå in på dem alla. En behandlade vi delvis i måndags — det gäller kulturtidskrifterna och deras situation. Vi anser dem så oerhört värdefulla att de måste ges mer stöd. Min motion i detta fall gällde särskilt deckargenren, som jag anser vara en underskattad genre. Nu gjorde sig Lars Ahlmark lustig över Craig Rice, som är en alldeles utomordentlig deckarförfattare — men smaken är naturligtvis olika. Det finns, Lars Ahlmark, en rad bra deckare. Nyligen avhölls på Hanaholmen ett symposium med deltagare från samtliga nordiska länder, och också detta symposium — unikt i sitt slag — underströk inte bara den vikt genren har utan också betydelsen av tidskrifter typ Jury. Vi vet, fru talman, att Kjell-Olof Feldt läser deckare. Jag vill fråga hur det är med kulturministern och utskottets talesman. Jag kan också konstatera att deckare i många fall — det visar försöksverksamheter — utgör inkörsporten också till annan litteratur. Detta har man prövat i skolorna. Eleverna har fått ta med sig de böcker de läser, man har gått igenom dem och diskuterat saken, och det visar sig att läsandet av bra litteratur över huvud taget ökar. I en annan reservation tar vi upp frågan om läsfrämjande åtgärder för vuxna, för barnen och ungdomen. Alla vet vi vilken betydelse En bok för alla har och har haft. Härvidlag föreslår regeringen en mycket kraftig besparing. Vi säger i stället: Ta fasta på de förslag som förts fram om att medge Litteraturfrämjandet än större möjligheter att gå ut till arbetsplatserna och till skolorna genom att t.ex. knyta till sig särskilda konsulenter. Vi kan från vpk:s sida inte acceptera att man skär ned på En bok för barn eller En bok för alla. Det rimmar ju synnerligen illa med mottot för bokutredningens betänkande Läs mera! Inte minst som motgift mot all kommersiell massmarknadslitteratur, som står att finna i Pressbyrån på orter där det kommer en bokbuss kanske någon gång i månaden, har En bok för alla och En bok för barn varit välgörande — plus att de pressat ned priserna generellt. Serierna har varit på tapeten, fru talman. Jag vill erinra om att det var vpk som först genom en tecknad serie här i kammaren slogs för serierna och det med åtminstone delvis gott resultat. Jag välkomnar nu att samtliga övriga partier — utom moderaterna, naturligtvis — sluter upp bakom våra krav. Slutligen en fråga som ligger litet vid sidan om språket och boken, nämligen frågan om ökad medieundervisning. Regeringen tar upp den nya mediesituationen på flera ställen i årets budgetproposition, ja, den betonar särskilt i vad gäller kulturpolitiken att där ”bör strävandena framför allt inriktas på att i den nya mediesituationen slå vakt om mediernas kulturpolitiska roll, att stimulera kulturen i skolan, föreningslivet och på arbetsplatserna samt att bygga ut kulturverksamheten i underförsörjda regioner”. Allt detta kan naturligtvis vpk skriva under på, men vi konstaterar att regeringen inte ger några medel för särskild medieundervisning. Däremot ger man 20 milj.kr. för datautbildning. Det är alltså teknik framför humaniora. Vad det handlar om särskilt i detta betänkande är ytterligare medel för försöksverksamhet med ljudoch bildverkstäder. Vi har, fru talman, mycket goda erfarenheter av ljudoch bildverkstaden i Södertälje, och vi tycker att det är på tiden att verksamheten utvidgas. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer.

Fru talman! I folkpartiets partimotion 495 vänder vi oss mot en ytterligare urholkning av utgivningsstödet. I reservationerna 5 och 13 följer Jan-Erik Wikström upp den motionen. Där föreslås att anslaget för utgivningsstöd skall räknas upp med 1 milj.kr. utöver regeringens förslag. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 13.

Fru talman! Vi behandlar nu anslagen till bl.a. film, kulturtidskrifter och litteratur. Jag tänkte gå igenom detta områdesvis och koncentrera mig på några av de centrala delarna i betänkandet. Beträffande film anser utskottet att det är glädjande att fraktstödet nu kan permanentas och att det utvidgas till att gälla hela landet. Det är en viktig jämlikhetsreform att samhället bidrar till att kvalitetsfilm kan nå ut även till glesbygden. Fraktstödet är här mycket centralt. Jag vill med bestämdhet avstyrka den moderata reservationen, där man föreslår en avveckling av fraktstödet. Det skulle onekligen få förödande konsekvenser för de små biograferna. Ett stöd på 100 kr. kanske inte låter så mycket, men många föreställningar ute i landet drar kanske in bara 300 kr. i publikintäkter, och dessa pengar skall räcka till lön, reklam, fraktkostnader och hyra — och då är nog allt stöd välkommet. När det gäller litteratur och bibliotek tas en mängd förslag upp. Men den långsiktiga inriktningen kommer att behandlas här i kammaren senare, då regeringen har tagit ställning till förslagen från 1982 års bokutredning och folkbiblioteksutredningen. Det gäller mycket av det som tas upp i flera av reservationerna från bl.a. folkpartiet och vpk. Vi får alltså återkomma till de centrala delarna vad gäller bokens och bibliotekens framtida roll. Som Eva Hjelmström sade kommer vi tillbaka till dessa frågor och kan få en lång och givande debatt då. Frågan om bibliotekslagen, som Eva Hjelmström också tog upp, har vi ofta behandlat i utskottet, och där har vi flera gånger tagit ställning för kommunernas självständighet. Men även detta får vi tillfälle att återkomma till. Beträffande läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdom anser regeringen att man skall träffa ett tvåårsavtal med Litteraturfrämjandet om utgivning av böcker för barn och ungdom och att kulturrådet skall få i uppdrag att förbereda ett mer långsiktigt avtal. Man kan inte nog understryka vikten av arbetet att få fler ungdomar att läsa böcker. Utskottet utgår också ifrån att syftet med medelsanvisningen kommer att bli tillgodosett. Jag skulle här vilja instämma i mycket av det som Karl Boo sade om vikten av läsfrämjande åtgärder bland barn och ungdom. Det finns i dag många fina exempel, bl.a. Dalaprojektet, som han nämnde, där man försöker finna nya former för hur man skall arbeta. Det är viktigt att vi kan dra lärdomar av de erfarenheterna. Litteraturfrämjandet kommer i år att sälja över en miljon titlar. Merparten av dessa säljer man genom sin egen försäljningsorganisation. Det vore förödande även för barnoch ungdomslitteraturen om man drog ner anslaget så mycket som moderaterna önskar i reservation 10. Det går inte att särskilja insatserna för vuxenlitteratur och barnoch ungdomslitteratur på det sätt som påstås. De stora kostnaderna är gemensamma. Det handlar om den uppsökande verksamheten och om spridandet genom den egna försäljningsorganisationen. Man kan prata mycket om lik här i kammaren, men jag tycker att det är litet av förmynderi att via ett lösryckt citat döma ut en hel bokgenre. Till Eva Hjelmström vill jag säga att jag givetvis läser deckare. Min favorit är Carter Dickson, om det nu hör hit. Vad gäller stödet till de svenska kvalitetsserier som publiceras i seriealbum vill utskottet — vilket redan har framkommit — med anledning av motion 635 ge regeringen till känna vikten av att det finns ett stöd som bidrar till skapandet och utgivningen av svenska kvalitetsserier, som då kan konkurrera med de kommersiellt inriktade serierna. Stödet skall också gå till de få svenska serieskapare som vi har i dag och bidra till att vi kan nå fler. Jag vet inte vem som var först med detta motionsyrkande — både centern och vpk har nämnt det. Men det viktiga är att det nu har hänt något på detta område. Vidare har utskottet i betänkandet uttalat vikten av att produktionen av talböcker och punktskriftsböcker inte skärs ned. Vi förordar en omfördelning mellan olika anslagsposter så att taloch punktskriftsbiblioteket får resurser för att kunna hålla uppe bokframställningen på nuvarande nivå. Detta är mycket viktigt för spridandet av kultur bland de synskadade. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Mona Sahlin tog i fråga om fraktstödet upp själva den principiella inställningen till kvalitetsfilm, och där är vi naturligtvis helt ense. Det är alldeles utmärkt om vi kan åstadkomma att kvalitetsfilm visas på så många håll som möjligt i landet. Men det är formerna det gäller. Jag menar att om man har 1 miljon till förfogande är fraktstödet i den utformning som föreslås inte särskilt adekvat. Vad det ger är ett stöd som motsvarar ungefär fyra personer som betalar biljett. Vore det inte bättre att fundera över hur man skall åstadkomma att dessa fyra extra personer verkligen kommer och ser kvalitetsfilmen, i stället för att man från statskassan skall behöva betala en summa till den som har arrangerat föreställningen? Sedan vill jag ta upp frågan om Litteraturfrämjandet. Vi menar att de medel som står till förfogande för ett stöd till utgivning skall koncentreras till barnoch ungdomslitteratur. Det är där vi får en positiv effekt. Mitt exempel var naturligtvis inte en metod att bedöma hela den utgivning som sker för vuxna. Men det var en markering av att en del av den utgivningen faktiskt är mycket lättviktig, och det tyder på att Litteraturfrämjandet börjar få svårt att hitta titlar som man vill föra in i denna serie. Vi har i dag en marknad då det gäller litteratur för vuxna som faktiskt tillgodoser mycket differentierade önskemål och till för alla överkomliga priser.
Fru talman! Visst har vi diskuterat bibliotekslag och visst skall vi återkomma till det. Men samtidigt måste man konstatera — det har också Författarförbundet och de åberopade utredningarna gjort — att det pågår en fortlöpande försämring. Öppethållandetiderna minskar, inköpen minskar och bibliotek stängs. Detta drabbar inte minst invandrarna, barnen och ungdomen. Det finns regioner som inte ens har en bokbuss i dag, utan där man är helt hänvisad till Pressbyråns i regel undermåliga utbud. Jag konstaterar att den fråga jag ställde om de minimikrav som diskuteras i kommun efter kommun om införande av en avgift på biblioteken svarade inte Mona Sahlin på. Jag vill erinra om vad Ulf Adelsohn sade: Det kostar att gå och simma, varför skulle det då inte kosta att låna en bok? Det är så cyniskt att man baxnar! Folkbiblioteksutredningen och bokutredningen i all ära — men de inger inte särskilt mycket hopp. Jag tycker att det är beklämmande att regeringen är beredd att satsa så mycket på teknik som den är och så litet på boken, språket och litteraturen.
Fru talman! Jag vill först säga några ord till Lars Ahlmark, som talade om formerna för fraktstödet till film. Jag har fört många samtal med bl.a. företrädare för Folketshusrörelsen, som är en av de organisationer som i mycket stor utsträckning sprider film till de små orterna och de små biograferna. De har för mig framhållit hur stor betydelse fraktstödet de facto har. Det är helt riktigt —som Lars Ahlmark tar upp — att man också måste lägga fram förslag till hur vi skall kunna få flera att komma till bioföreställningarna, och jag kommer med spänd förväntan att se fram mot moderata förslag som kommer att läggas fram här i kammaren om hur vi skall lyckas med det. Där har vi i så fall en gemensam uppgift. När det gäller En bok för alla kan jag konstatera att det unika med det systemet framför allt är sättet att sprida böckerna, sättet att söka upp grupper som inte vanligen nås av just böcker. Det är angeläget att betona vikten av den verksamheten. Jag vill säga än en gång till Eva Hjelmström, att kulturutskottet förra året, om jag inte minns fel, lade fram förslag till rekommendationer — som riksdagen antagit — om att man inte skall avgiftsbelägga bibliotekslånen. Jag tycker att den uppfattningen därmed har betonats starkt nog.
Fru talman! Jag tycker att de konkreta exempel som vi har diskuterat vad gäller moderata reservationer vittnar om hur svårt socialdemokraterna har att göra de nödvändiga prioriteringar som skilda samhällsområden och däribland kultursektorn kräver. Har man en gång kommit in på en viss stödform rullar den vidare — även om man ganska klart ser att just det området inte längre är det väsentliga. Jag tror att vuxna söker sig till god litteratur och till kvalitetsfilm genom påverkan från studieförbund, specialföreningar, filmklubbar etc. I ett längre perspektiv sker denna påverkan givetvis också via skolan. Därigenom kan man åstadkomma en hel del. Kulturpolitik får inte bara vara olika stödordningar.
Fru talman! Först några ord om En bok för alla, som Mona Sahlin talar sig varm för. Det är naturligtvis bra att hon gör det, men varför skär man ned anslaget till Litteraturfrämjandet och En bok för alla med närmare 700 000 kr.? Sedan några ord om detta med avgifter. Riksdagen har antagit rekommendationer — efter hemställan från kulturutskottet. Men vad hjälper det när man i kommun efter kommun nu överväger att införa avgifter? Ni betonar samtidigt kommunernas självständighet, och det finns ingenting som i dag hindrar en kommun från att införa avgift på biblioteken. Det tycker vi är skrämmande.
Fru talman! Jag vet att kulturministern kommer att kommentera det som Eva Hjelmström senast sade, och jag avstår därför från att säga mer om det. Vidare: Lars Ahlmark säger att de moderata reservationerna med all tydlighet visar hur svårt vi skulle ha att ompröva och att vi gör felaktiga prioriteringar. Men jag tycker att de moderata reservationerna visar att just moderaterna — om man utgår från de eftersatta grupperna — gör de felaktiga prioriteringarna. Och det mest allvarliga är att moderaterna i sina reservationerinte kan ersätta dessa, som det sägs, felaktiga stödformer med andra, som på ett mer effektivt och rättvist sätt skulle nå ut till de eftersatta grupperna.

Fru talman! I ett för kammaren pressat tidsläge skall jag avstå från att ta upp en diskussion om betänkandet i dess helhet. Jag skall bara ta upp två punkter. När det gäller fraktstödet för film gav Lars Ahlmark intryck av att detta var en mycket komplicerad procedur. I själva verket är detta ett mycket enkelt och hanterligt system. Dessutom tror jag Lars Ahlmark har missat poängen med det. Det är alltså inte fråga om att ge ett stöd som svarar mot fyra besökare; det är fråga om att med ett stöd locka filmvisaren att välja den fraktstödda filmen, eftersom de få kronor det gäller faktiskt innebär tillräcklig lockelse. För filmstudierörelsen är detta stöd dessutom av utomordentligt värde. Låt mig när det gäller avgifter på bibliotek bara säga till Eva Hjelmström att biblioteksfrågorna, som Mona Sahlin underströk, kommer att behandlas samlat sedan vi har fått remissyttrandena över folkbiblioteksutredningen och även över bokutredningen. Låt mig här bara slå fast att jag för min del mycket bestämt vidhåller principen om fria boklån.
Fru talman! Jag delar helt kulturministerns uppfattning att den som arrangerar en filmvisning måste få ekonomisk täckning. Det är möjligt att det från arrangörens synpunkt inte är så intressant om de extra hundra kronorna kommer från statskassan eller från publiken, men från kulturpolitisk synpunkt borde det väl vara bra mycket bättre om det är den större publiken som ger kostnadstäckningen.
Fru talman! Jag välkomnar naturligtvis Bengt Göranssons ord att han vill ha avgiftsfria boklån. Men propositionen kommer ju först 1985 — vad händer om kommunerna nu börjar införa avgifter på boklån?

Fru talman! Under 1960-talet och även in på 1970-talet gjordes stora investeringar i byggnader och utrustning till högskolor och universitet. Dessutom byggdes en stor personalstyrka upp. Det stora problemet är emellertid att det inte varit fråga om några kontinuerliga reinvesteringar. Vissa satsningar har gjorts, men dessa har framför allt gällt nyetablerade ämnen och speciella forskningsändamål. Också biblioteken har i viss utsträckning kommit att få förstärkningar. I dag finns ett stort ackumulerat investeringsbehov vid universiteten och högskolorna. Den genomsnittliga avskrivningstiden är 20 år eller mera. UHÄ har påtalat problemen, men i budgetpropositionen visar regeringen kallsinnighet gentemot dessa nödvändiga reinvesteringar. I stället aviserar regeringen en ny anslagsteknik. Det nuvarande utrustningsanslaget skall hänföras till universitetens sektorsoch fakultetsanslag. Detta ger anledning misstänka att syftet är att vältra över problemen på resp. högskolor. Detta kommer i sin tur att förorsaka svåra problem. Mellan 81 och 93 96 av sektorsoch fakultetsanslagen går i dag till löner. Man kan fråga sig vilket reellt utrymme som kommer att finnas till de nödvändiga reinvesteringarna. När det gäller dessa frågor har vissa initiativ tagits, men det är splittrade sådana, för att kunna analysera en del av högskolans resursproblem. Men man kan ändå förutskicka att det kommer att bli så svåra problem i framtiden att vi riskerar att kvaliteten inom den högre utbildningen och forskningen kommer att bli svår att upprätthålla, om man inte vidtar särskilda åtgärder med det snaraste. Det är gott och väl, fru talman, att utskottet förutsätter att regeringen före denna omläggning av anslagstekniken undersöker konsekvenserna för högskolorna och universiteten. Men vi moderater menar att det också är nödvändigt att regeringen ger riksdagen en samlad redovisning av resursbehovet — något som f.ö. också uttryckts i en socialdemokratisk motion. Vi menar att det i avvaktan på denna redovisning är nödvändigt att höja anslagen. Regeringen föreslår en höjning med 5 milj.kr. För oss är detta en angelägen uppgift, därför föreslår vi en ytterligare höjning med 10 milj.kr. — alltså utöver regeringens förslag. Det är nödvändigt att spara, men ibland kan snålheten bedra visheten. Det är risk för att det är det som kommer att hända på detta område. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna i betänkandet.

Fru talman! Motion 2025 med Anita Johansson som första namn är en regionalpolitisk motion. Den mycket utförliga motiveringen för motionen finns i den mera omfattande motionen 2024. I den motionen redovisas ingående en del av de problem karakteriserar Stockholms län, såsom hög arbetslöshet och en starkt markerad inomregional obalans. Vi motionärer anger också konkret vilka investeringar vi prioriterar högst med tanke på regionens fortsatta utveckling. Motionen i sin helhet debatterades ingående i går, när regionalpolitiken var huvudämnet här i kammaren. Nu har emellertid motionen 2025, som rör investeringar inom högskoleområdet i form av nyoch ombyggnader, överlämnats till utbildningsutskottet och behandlas i det nu aktuella betänkandet. Behovet av investeringar inom detta område — i första hand för befintlig verksamhet — är särskilt framträdande inom Stockholms län. De olika högskoleenheterna har under en följd av år presenterat sina väl underbyggda lokalprogram. Likaså har regionstyrelsen i sitt yttrande över anslagsframställningarna framhållit nödvändigheten av investeringar på lokalsidan. Det finns följaktligen ett samlat material att ta del av.

Dessa exempel får utgöra beskrivning av den situation som f. n. råder inom högskoleområdet i Stockholms län. Det är nu som motionens förslag om ett riksdagsuttalande kommer in i bilden. Som jag inledningsvis nämnde råder i Stockholms län en mycket markant inomregional obalans. De investeringar som är nödvändiga för regionens framtid måste spridas till flera kommuner, för att vi därigenom skall kunna komma till rätta med de kraftiga obalansproblemen. När man granskar högskoleverksamheten, både övergripande och i detalj, kan man inte göra någon annan bedömning än att flertalet objekt som finns upptagna i sammanställningen över högskolornas framställningar måste komma till stånd, inte minst med tanke på befintlig verksamhet. Därtill vill jag framhålla att en del av objekten bör byggas i regionens centrala delar. Men ur både ekonomisk och pedagogisk synpunkt kan flera objekt med fördel lokaliseras till söderkommunerna i länet. En sådan lokalisering är med stor sannolikhet ekonomiskt fördelaktig för staten. Utöver de ekonomiska skälen är det ur pedagogisk synpunkt värt att nämna följande exempel. Viss klasslärarutbildning kan med fördel lokaliseras till söderkommunerna, dvs. till de kommuner där man har en stor brist på behöriga lärare. Likaså kan forskning och utvecklingsarbete kring ämnet invandrarkunskap och internationell kommunikation förläggas till de kommuner i regionen som har en stor procentuell andel invandrare. Utskottets svar på motionens förslag är enligt min uppfattning väl summariskt. Utskottet skriver: ”Med anledning av motion 1983/84:2025 konstaterar utskottet att byggnadsinvesteringarna för högskoleenheterna i första hand måste följa planeringen av högskoleverksamheten. Några konkreta förslag till lokalisering av ny högskoleverksamhet som aktualiserar byggnadsinvesteringar till Stockholmsregionens södra delar föreligger inte, varken från universitetsoch högskoleämbetet , byggnadsstyrelsen eller regeringen, varför motionen avstyrks.” Till detta vill jag framhålla följande. Vi motionärer kräver inte investeringar som går utöver det investeringsprogram som behövs för den samlade regionens behov. Vi föreslår ett principiellt uttalande av riksdagen, så att de nödvändiga investeringarna inom högskoleområdet på ett konstruktivt sätt bidrar till att avhjälpa den inomregionala obalansen. En sådan målsättning för investeringarna är enligt vår övertygelse ekonomiskt fördelaktig. Vi anser att vi som ledamöter i riksdagen väl kan föreslå ett sådant uttalande av riksdagen, inte minst mot bakgrund av behovet att effektivt utnyttja varje krona som investeras. Uttryckt med andra ord innebär detta: Investeringarna skall ge en maximal regionalpolitisk effekt. Innehållet i sammanställningen över lokalprogrammen ger en god överblick över den svåra lokalsituation som f.n. råder inom högskoleområdet i Stockholms län. Utskottet hade mycket lätt kunnat inhämta dessa uppgifter och utifrån dessa bedöma den regionalpolitiska betydelsen. Utskottets yrkande om avslag på motionen främjar inte en konstruktiv utveckling, sett ur både pedagogisk, ekonomisk och regionalpolitisk synvinkel. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 2025.

Fru talman! Med hänsyn till kammarens pressade arbetssituation skall jag fatta mig mycket kort. Jag skall inte gå in på de principer och den ordning som gäller i dessa frågor om byggnadsinvesteringar, utrustning och inredning på högskoleområdet.

Vi har också sagt, vilket Birger Hagård citerade, att när man skall göra omläggningen av anslagen vad avser de tekniska frågorna räknar vi med att man skall se på vilka konsekvenser det får och redovisa de behov som finns. Därmed yrkar jag avslag på reservationerna. Till Lennart Andersson vill jag säga att vi i utskottet har haft att behandla en mycket liten del av en omfattande och förnämlig regionalpolitisk motion. Lennart Andersson tycker att han har blivit styvmoderligt behandlad av utskottet. Men man måste ju först lokalisera viss utbildning innan man kan tala om att börja bygga för den.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

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 27 om fristående skolor på gymnasial nivå handlar ytterst om den respekt det offentliga skall visa enskilda människors önskemål, idéer, övertygelser och eget kunnande. Tyvärr anser utskottsmajoriteten dock att det är viktigare att regeringen anser att skolan är bra för det offentliga än att eleverna anser att skolan är bra för dem. Därför avvisar man ett generellt bidragssystem till förmån för ett system med en godtycklig prövning, där i stort sett likadana skolor kan behandlas mycket olika. Enligt utskottsmajoriteten får inte antalet fristående skolor bli för stort. Likaså menar man att det i dag finns fullt tillräcklig valfrihet för eleven inom den offentliga skolan. Man säger också att rätten att välja mellan olika skolor inte innebär någon rätt till statsbidrag. Mot den bakgrunden skulle jag vilja ställa några enkla frågor till utskottsmajoritetens företrädare. Vad är det för fel i att unga människor får en verklig möjlighet att välja skola? Hur kan utskottsmajoriteten ha en bättre uppfattning om huruvida eleverna och föräldrarna har fullt tillräcklig valfrihet än den uppfattning som elever och föräldrar själva har? Och varför vill socialdemokratin inte göra det möjligt för människor med normala inkomster att välja en fristående skola? Varför skall denna möjlighet vara förbehållen ett fåtal? Fru talman! Enligt regeringen är det näst intill osannolikt att något nytänkande av betydelse skall ske utanför den offentliga skolan. Historien är dock fylld av exempel på hur människor har missbedömt framtiden i tron att all kunskap redan är utforskad. I senaste numret av tidningen Upp och ner kunde man läsa några exempel: Thomas J. Watson, som en gång var IBM:s styrelseordförande, bedömde 1914 världsmarknadens behov av datorer till antalet fem, ungefär som utskottsmajoriteten i dag bedömer behovet av antalet fristående skolor. Chefen för det amerikanska patentverket bad 1899 USA:s president att lägga ned patentverket med motiveringen att allt som kan uppfinnas har uppfunnits, ungefär så som socialdemokratin i dag betraktar möjligheten att nya pedagogiker skall växa fram. Henry Morton, ordförande i The Stevens Institute of Technology, sade 1878 om Edisons glödlampa följande: ”Alla som känner till ämnet kommer att erkänna att den är ett iögonenfallande misslyckande.” Det är ungefär samma hållning som socialdemokratin har till elevers och föräldrars behov av valfrihet. Fru talman! I sin misstro mot den nya pedagogiken och nya skolformer och mot att nya utbildningsvägar skall kunna växa fram skiljer sig inte utbildningsutskottets majoritet från dessa ”framsynta” spåmän. Fru talman! Vi moderater har en hållning rakt motsatt den socialdemokratiska. Vi beklagar att centern inte vill decentralisera längre än till skolöverstyrelsen och att folkpartiet inte vill leva upp till sin partiledares framtidsvisioner — att elever och föräldrar skall få välja skola. Vi menar att det finns många skäl för en annan, öppen och positiv politik för fristående skolor. Vi menar att eleverna vinner på att kunna välja mellan olika skolor. Skolväsendet kan utvecklas bättre om det finns olika alternativ som kan prövas. Skolan kan bli billigare för stat och kommun, om man utnyttjar de möjligheter till rationellare skolskötsel som många fristående skolor utgör exempel på. Alla — både samhälle och elever — har att vinna på att fler utbildningsvägar kan öppnas. Vi menar också att eleverna har en möjlighet att vinna trygghet genom det faktum att om man vantrivs i en skola kan man välja en annan. Vi moderater menar därför att staten skall ge fristående skolor ett stöd som är likvärdigt med den offentliga skolans, och att kommuner bör ge skolorna ett stöd som motsvarar den rörliga kommunala elevkostnaden. Fru talman! Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till de moderata reservationerna nr 1, 6, 9, 10, 11, 12 och den gemensamma borgerliga reservationen nr 8. Fru talman! Socialdemokratin motarbetar tillkomsten av nya, fristående skolor, liksom man motarbetar existensen av dem som finns. För samtliga dessa tre skolor gäller att de inte bara självklart skulle få statsbidrag med den syn som vi moderater förespråkar, utan att de också uppfyller det kriterium för statsbidrag som utskottsmajoriteten ställer sig bakom. De utgör samtliga viktiga komplement, de har en undervisning och en verksamhet som det allmänna skolväsendet skulle kunna dra nytta av. Ändå skall dessa väl fungerande skolenheter, populära bland elever, lärare och föräldrar, undandras statsbidrag. När det gäller Göteborgs högre samskola är detta den enda skola i Sverige som kommer att tillämpa en vertikal skolorganisation. Föregående år beslöt utskottet att inte ta initiativ till att rädda en annan vertikal skolenhet av riksintresse, nämligen Höglandsskolan i Stockholm. Motivet för att då inte göra något var att Samskolan i Göteborg också hade en vertikal skolorganisation, varför ”riksbehovet” täcktes av denna. Ett år senare vill man strypa Samskolans framtid. Socialdemokrater har, fru talman, ett kort minne när det gäller skolor som avviker och som är annorlunda! När det gäller Samskolan far dessutom utskottsmajoriteten med osanning. Man påstår, trots information i frågan, att tillämpningen av Montessoripedagogik inskränker sig till grundskolans stadier. Detta är inte sant. Montessoripedagogiken omfattar åtminstone 20 96 av veckotimmarna på gymnasinivån. I och med att utskottets resonemang är felaktigt rycks grunden för utskottets bedömning undan. Därför skulle jag vilja fråga utskottsmajoritetens företrä dare: Är ni, mot bakgrund av att ert förslag vilar på en felaktig grund, beredda att ändra er till förmån för fortsatta statsbidrag till Göteborgs högre samskola? Fru talman! Sigrid Rudebecks gymnasium är en skola som på grund av sin miljö är ett värdefullt komplement till Göteborgs övriga gymnasieskolor. Många elever som haft svårigheter i den offentliga skolan har funnit sig väl till rätta i Sigrid Rudebecks gymnasium. Där planerar man också en gymnasielinje med internationell inriktning. Skolan är på många sätt en skola som väl uppfyller även de socialdemokratiska kriterierna för statsbidrag. När det gäller Stockholms Tekniska institut är detta så uppenbart en annorlunda skola att det borde vara en självklarhet att institutet skall få fortleva med statsbidrag. Eleverna är äldre, de har en annan bakgrund, och undervisningen har sin egen uppläggning. T. o. m. utskottsmajoriteten inser detta, men i sin iver att kommunalisera skolan föreslår man att den skall överföras till Stockholms kommun men att de nuvarande formerna för verksamheten skall bibehållas med hjälp av statliga insatser till Stockholms kommun. Men det står helt klart att när en skola kommunaliseras kommer den också att likformas — förr eller senare. Det är därför som skolor med en egen identitet oftast är fristående. Om det är så angeläget att skolan skall fortsätta med sin egen profil, och om utskottsmajoriteten anser att statsbidrag skall utgå — inte till skolan men till Stockholms kommun — vore det då inte en enklare och säkrare väg att låta skolan fortsätta som i dag med fortsatta statsbidrag? Varför, skulle jag vilja fråga utskottsmajoriteten, är det ett självändamål att kommunalisera skolan? Fru talman! Socialdemokraterna vill tillsammans med kommunisterna strypa tre väl fungerande skolor. De borgerliga partierna vill gemensamt slå vakt om fortsatta statsbidrag till dessa. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5. Det är viktigare att eleverna får behålla sina skolor än att socialdemokraterna får förverkliga sin ideologi.

Fru talman! Jag måste börja med att beklaga att ett principiellt så viktigt ärende som detta får en sådan behandling i kammaren att debatten blir sönderstyckad. De här frågorna har väckt mycket stort intresse i skolorna och hos eleverna och föräldrarna. Man kan fundera över vilken bild de får av riksdagsbehandlingen av ett så här pass viktigt ärende. Tyvärr kan vi nu inte göra någonting åt detta. Jag förmodar att vi får fortsätta och avsluta debatten någon gång i framtiden, nästa vecka eller så. Fru talman! Vid tidigare tillfällen har vi här i riksdagen beslutat om statsbidrag till fristående skolor på grundskolenivå. I dag behandlar vi motsvarande anslag när det gäller gymnasieskolor. I propositionen slår man fast de villkor som skall uppfyllas för att skolan i fråga skall få statligt stöd. Grundkravet bör, säger statsrådet, vara att skolan i någon form utgör ett komplement till det allmänna skolväsendet. Som kriterier för detta nämns bl.a. att utbildningsinnehållet skall skilja sig från gymnasieskolan eller den kommunala vuxenutbildningen. Statsrådet säger också att skolor som ger utbildning kombinerad med internat kan komma i fråga, liksom skolor som arbetar med särskilt pedagogiskt innehåll. Ett ytterligare kriterium som nämns är om studierna är särskilt anpassade för elever med annan studiebakgrund och erfarenhet än ungdomsskolan i allmänhet. I centern ansluter vi oss till de regler som föreslås. De överensstämmer i princip med de regler som gäller fristående skolor på grundskolenivå. Däremot har vi vissa invändningar när det gäller tillämpningen av reglerna. Det är speciellt fyra skolor som nu har statsbidrag, som av regeringen inte anses fylla kraven. Gunnar Hökmark har talat om dem tidigare. Jag skallinte uppehålla mig så länge vid detta, men jag vill anlägga ytterligare några synpunkter på dessa skolor. Göteborgs högre samskola startade redan 1901. Där är gymnasiedelen sista ledet i en från förskola till gymnasium vertikalt integrerad skola. Jag ställer mig, precis som Gunnar Hökmark, frågande. Beträffande vertikaliteten sade man i debatten om Höglandsskolan att det fanns en skola som skulle kunna stå modell för detta, och att man skulle få fram resultat därifrån. Fanns, ja. Men hur blir det i framtiden med den inställning socialdemokraterna har? Fru talman! Att det är viktigt och nödvändigt att stödja och uppmuntra flickor att välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är vi väl alla överens om. Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg har under enlång följd av år arbetat med den inriktningen och har även lyckats. Andelen flickor på N och T-linjerna är påfallande stor. Skolan utgör också bas för rekryteringen till tekniska högskolestudier för flickor. Att så har varit fallet vidimeras inte minst från Chalmers. Allt detta är nu regeringen beredd att rasera. Denna vecka utexamineras 69 ingenjörer från Stockholms tekniska institut. Det var den 120:e avslutningen i skolans historia. Skolan fyller, enligt vår uppfattning, en alldeles speciell uppgift, som inte kan tillgodoses vare sig inom gymnasieskolan eller komvux. Dessa elever har en annan studiebakgrund och erfarenhet än elever som söker till den vanliga gymnasieskolan. Medelåldern är ganska hög, omkring 27 år, och det har den varit under så gott som alla år. Bland eleverna finns ett flertal som har sökt vidareutbildning först efter en lång tid ute i yrkeslivet. Vi har också en ganska stor grupp med olika arbetshandikapp som söker denna utbildning. Dessutom finns elever som har kommit till Sverige av politiska skäl och fått chansen till denna utbildning. Slutligen finns här också en stor grupp studerande från våra nordiska grannländer. I propositionen säger man att denna utbildning skall kunna inlemmas i den kommunala gymnasieutbildningen, och att det inte finns något som säger att det innebär en ändring. Man kan då fråga sig varför en ändring skall behöva göras. Om den fjärde skolan, Balettakademien, skall jag inte orda mycket. Ett enigt utskott har föreslagit att denna skola även i fortsättningen skall erhålla statsbidrag. Man kan fråga sig varför utskottets socialdemokrater just på denna punkt ”körde över” sin regering. Kan det vara så att man på ett tidigt stadium insåg att det fanns en majoritet i riksdagen för bibehållande av statsbidraget till Balettakademien? Fru talman! Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi nu har ett antal skolor som har verkat under mycket lång tid, några av dem t.o.m. i över hundra år. Man har en pedagogisk inriktning som har visat sig vara ett värdefullt komplement till den allmänna skolan och, vilket jag tycker det finns all anledning att påpeka, som också i ett eller flera avseenden uppfyller de villkor som ställts i propositionen. Som jag sade tidigare vill socialdemokraterna att dessa skolor med sin bakgrund, sin stabilitet och sin alldeles speciella funktion skall inlemmas i den kommunala utbildningen. Då frågar man sig: Vem vinner på det? Ja, inte är det eleverna, som just har valt de här utbildningarna, och inte heller är det samhället. Mot den bakgrunden kan man ställa frågan: Varför denna klåfingrighet från regeringens sida? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4, 5 och 8.

Herr talman! Bakgrunden till den här debatten är att starka krav har rests, bl.a. från generaltullstyrelsen och kommerskollegium, på åtgärder gentemot alla oegentligheter som förekommer i samband med import och export. I vissa fall beror detta på att företagen omedvetet gör fel, i andra fall på att oseriösa företag medvetet bryter mot bestämmelserna. Det sistnämnda fallet är allvarligt, eftersom de företag som medvetet bryter mot bestämmelserna sätter seriösa företag i en sämre konkurrenssituation och skaffar sig själva otillständiga ekonomiska fördelar. Skall man komma till rätta med dessa oegentligheter krävs att kontrollinsatser kombineras med sanktionsmöjligheter som dels är ekonomiskt kännbara för företagen, dels är enkla att administrera så att de snabbt kan sättas in på de områden där de behövs. Regeringen har därför i proposition 192 föreslagit att riksdagen gör ett tillägg till den lag som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om införsel och utförsel, ett tillägg med innebörd att regeringen också får meddela föreskrifter om sanktionsavgifter vid överträdelse av de här föreskrifterna. För att inte ge någon fullmakt in blanko föreslås det i propositionen att riksdagen skall fatta beslut om att avgiften skall erläggas till staten och uppgå till högst 20 20 av varans värde, att den skall betalas av den för vars räkning ineller utförseln sker, att avgift inte skall tas ut om förhållandena är ursäktliga och att avgiftsbeslutet skall kunna överklagas. En stor majoritet av remissinstanserna har tillstyrkt generaltullstyrelsens förslag, som i stort överensstämmer med propositionen. Varför har vi då fått denna debatt? Varför har de borgerliga reserverat sig? Herr talman! Jag misstänker att det i detta fall, liksom så många gånger tidigare, är så att de borgerliga partierna inte är intresserade av åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Men det är svårt att ha bara det som argument. Därför angriper man i stället det här förslaget ur konstitutionell synvinkel och hävdar att riksdagen inte har fullmakt att delegera rätten att fatta beslut om sanktionsavgifter till regeringen. Det lagrum det handlar om gäller huruvida man kan åberopa regeringsformens 8 kap. 7 § som stöd för att en delegering i det här fallet är möjlig. Jag skall gå in på sakfrågorna och inte negligera dem, som Kjell Johansson var rädd för. I första stycket står det att regeringen efter bemyndigande i lag får meddela föreskrifter avseende ineller utförsel av varor. Det verkar då logiskt att regeringen, samtidigt som man meddelar föreskrifter om inoch utförsel, också får meddela föreskrifter om vilka sanktionsavgifter som gäller när reglerna inte följs. Men anser man att första stycket inte ger riksdagen möjlighet att delegera rätten att fatta beslut om sanktionsavgifter kan man läsa även andra stycket av 7 §. Här har konstitutionsutskottets majoritet, skatteutskottets majoritet liksom en ledamot av lagrådet samma uppfattning. I andra stycket står det: ”Bemyndigande som avses i första stycket medför ej rätt att meddela föreskrifter om annan rättsverkan av brott än böter.” Detta innebär enligt förarbetena att ”regeringen inte skall kunna meddela föreskrifter om svårare påföljd för brott än böter”. Det är alltså möjligt för regeringen att fatta beslut om påföljder ifall påföljden är lindrigare än eller likställd med böter. Den enda påföljd som enligt svensk rätt är svårare än böter är fängelse. Det går inte att hävda att sanktionsavgifterna skulle vara en svårare påföljd än böter. Samma uppfattning har man i den juridiska litteraturen, t.ex. i ”Normgivningsmakten” av Håkan Strömberg, där författaren skriver: ”Det finns inget hinder mot att regeringen med stöd av 8:7 bemyndigas meddela föreskrifter om exempelvis Samma tolkning har riksdagen också haft när man införde 1975 års lagmed — Fre dagen den bemyndigande på tullområdet, där man förutsatte att bemyndigandet även 1 juni 1984 omfattade rätt att föreskriva t.ex. vitespåföljd. Självfallet skall vi värna om rättssäkerheten och riksdagens lagstiftnings Sanktionsavgifter makt. Men det får inte innebära att vi är så restriktiva att vi inte följer — vid överträdelser av gällande regler. importoch export I detta fall anser vi att regeringsformen ger riksdagen rätt att till regeringen regleringar delegera beslut om sådana här sanktionsavgifter. Dessutom garanteras rättssäkerheten av att besluten blir möjliga att överklaga och att sanktionsavgiften endast skall användas för speciellt skyddsvärda intressen. Om riksdagen i stället skulle fatta de här besluten, skulle det bli en mycket trögare administrativ process och svårare att hinna med att följa den internationella utvecklingen jämfört med svenska skyddsintressen. I reservation 2 kräver de borgerliga partierna att regeringsformen skall ses över i vad gäller delar av 8 kap. för att man skall reda ut frågan om sanktionsavgifter. Det finns alltid olika avgränsningsfrågor, och de måste bevakas av både riksdagsutskotten och regeringen.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
Herr talman! Anna Lindh sade att det var starka krav från bl.a. generaltullstyrelsen som var orsaken till den här propositionen. Hon sade också att remissinstanserna var mycket positiva till generaltullstyrelsens förslag. Men det förslag som vi nu behandlar går väsentligt längre än vad generaltullstyrelsen föreslog för tre år sedan.

Nu stöder man sig på bl.a. en minoritet i lagrådet. Det är justitierådet Höglund, som gör gällande att sanktionsavgiften bör ses som en påföljd som inte är svårare än böter och att därför något grundlagshinder inte föreligger mot att låta ett bemyndigande om att meddela föreskrifter om inoch utförsel omfatta också rätt att ingripa när det gäller sanktionsavgifter. Föredragande statsrådet stöder sig visserligen inte just på detta, men Anna Lindh försvarade förslaget genom att framhålla att sanktionsavgifter inte är svårare påföljd än böter. Jag vill då nämna för henne att vi har 2 miljoner 1 exportförsändelser om året till ett värde av 210 000 milj.kr. Genomsnittsvärdet är alltså litet drygt 100 000 kr. 20 90 på det är 20 000 kr. Det tror jag i utomordentligt många fall betraktas som en väsentligt starkare påföljd än böter.
Herr talman! Anna Lindh sade att majoriteten inom skatteutskottet och majoriteten inom konstitutionsutskottet stod bakom förslaget, liksom en av lagrådets ledamöter. Det är visserligen en minoritet i skatteutskottet resp. konstitutionsutskottet som ställt sig bakom vår reservation, men den stöds av en majoritet i lagrådet. Ur juridisk synpunkt bör detta väga synnerligen tungt. Det viktigaste i sammanhanget är — vilket vi har framfört i reservationen och i vår motion — att när det råder så stor tveksamhet om huruvida förslaget är förenligt med grundlagen, bör förslaget återförvisas, och vi bör få ett nytt förslag som överensstämmer med grundlagen i den utsträckning som vi har rätt att begära. Det är ingalunda så att vi inte är intresserade av åtgärder på det här området, men vi vill att det inte skall råda någon tveksamhet om att de åtgärder som sätts in är förenliga med grundlagen.
Herr talman! Det råder inte några delade meningar om behovet av bättre möjligheter att beivra försyndelser mot tullbestämmelserna. Men här rör det sig om sanktioner som är mycket långtgående. Ekonomiskt har de en mycket stor betydelse. Det sägs också i propositionen att de böter som nu utdöms är för svaga. Genom sanktionsavgifterna skall alltså en betydligt hårdare påföljd tillämpas, i varje fall i ekonomiskt avseende. Ett stort antal av remissinstanserna har tillstyrkt regeringsförslaget, sade Anna Lindh. Jag vill då än en gång påpeka att regeringsförslaget faktiskt inte har remissbehandlats, vilket jag tycker hade varit ganska naturligt efter den mycket kraftiga kritik som lagrådet har riktat emot det. Brottsbekämpningen på detta område är förvisso mycket viktig, men jag tycker ändå inte att man skall bedriva den efter principen att ändamålet helgar medlen.
Herr talman! Skillnaden mellan generaltullstyrelsens förslag och propositionen är framför allt att man i propositionen har lagt till även utförselregleringar. Men när det gäller avgiftens storlek, beräkningsgrund osv. överensstämmer de här två förslagen i så stor utsträckning att det hade varit onödigt att ha en ytterligare remissomgång. När det sedan gäller sanktionerna så måste dessa stå i någon rimlig överensstämmelse med den vinst som företagen skulle göra genom att bryta mot bestämmelserna. Därför har man i propositionen föreslagit att avgiften skall vara högst 20 76 av varans värde. Därmed kan man inte, som de borgerliga ledamöterna verkar göra, hävda att sanktionsavgiften skulle vara Nr 159 en svårare påföljd än böter. Det är den alltså inte enligt svensk lag.
Herr talman! Anna Lindh säger att sanktionsavgiften måste stå i överens Sanktionsavgifter stämmelse med den vinst som görs och därför relateras till varans värde. Då vid överträdelser av vill jag påpeka att riksdagen Sh någon tid sedan beslöt att ändra 36 kap. å importoch exportbrottsbalken, som gör det möjligt att förverka sådana företagsekonomiska regleringar vinster som uppkommit hos näringsidkare till följd av brott som begåtts vid utövandet av deras verksamhet. Det hade mycket väl räckt att kunna stödja sig på det lagförslaget. Därmed hade man kunnat undvika denna lagstiftning, som är tveksam med tanke på grundlagen. Det hade varit på sin plats, som tidigare talare här har sagt, att regeringen hade återkommit med ett nytt förslag, där man hade kunnat stödja sig på ett enigt lagråd.
Herr talman! Ekonomiskt är dessa sanktioner mycket betydande. Det faktum att de inte är avdragsgilla vid företagens taxeringar kommer att innebära att de kan slå mycket hårt. 20-procentsgränsen är emellertid, såvitt jag förstår, inte fastslagen, utan man skall naturligtvis utmäta ett skadestånd som står i rimlig proportion till det brott som begåtts, eller rättare sagt det brott som i vissa fall inte har styrkts. Det är också så att det råder ganska stor oklarhet om vad som kommer att omfattas av regeringens bemyndigande utöver det som Anna Lindh anförde. Vi har också de övervakningslicenser som jag nämnde och som används i kontrollsyfte för statistiska och jämförbara ändamål. Det råder en kvalificerad oklarhet om huruvida man även skall kunna använda sanktionsavgifter i samband med sådana övervakningslicenser.
Herr talman! Anna Lindh känner ingen tveksamhet om den här frågan. Lagförslaget står helt i överensstämmelse med den svenska grundlagen, anser hon. Jag kan bara konstatera att majoriteten av lagrådet inte har den uppfattningen.

Herr talman! Jag tror inte det finns någon enda ledamot i denna kammare som inte måste hålla med mig om att vi har en utomordentligt krånglig skattelagstiftning. Mot bakgrund härav är det naturligt att antalet förhandsbesked i taxeringsfrågor ökar. Begränsningen till rätten av underskottsavdrag, som förmodligen är den krångligaste skattereformen i modern tid, och generalklausulen mot skatteflykt har ytterligare ökat efterfrågan på förhandsbesked. När förhandsbesked i taxeringsfrågor infördes 1951 satte man en lägsta avgift på 100 kr. för att, som det hette, ”förhindra missbruk av frågerätten”. Att avgiften också skulle kunna bidraga till att täcka kostnaderna sades men mera i förbigående i förarbetena. Att sätta en viss låg avgift för att förhindra okynnesförfrågningar kan accepteras, men däremot inte den nu föreslagna kraftiga höjningen som huvudsakligen motiveras med att minska ärendetillströmningen. Det är enligt vår uppfattning djupt omoraliskt att först krångla till skattelagstiftningen så till den milda grad att antalet förhandsbesked med naturnödvändighet måste öka och sedan försöka bromsa ökningen genom att höja maximiavgiften från 1 000 kr. till 6 000 kr. och minimiavgiften från 100 kr. till 400 kr. Det riktigaste, sundaste och för allmänheten självklaraste sättet att hålla tillbaka antalet förhandsbesked är naturligtvis att förenkla skattesystemet. Om man nu inte kan tänkas göra det, borde det vara en bjudande plikt att förstärka resurserna så att den undrande skattebetalaren inte, som nu, behöver vänta drygt nio månader på ett bindande besked. Moderata samlingspartiet förespråkar i andra sammanhang en ökad avgiftsfinansiering för att få bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Menii det här fallet måste ett undantag göras, eftersom den ökade efterfrågan skapats av en helt förnuftsvidrig skattelagstiftning. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! I proposition 1983/84:186 föreslås en höjning av avgiften för erhållandet av förhandsbesked i taxeringsfrågor från nuvarande 100 kr. resp. 1 000 kr. till 400 kr. resp. 6 000 kr. Avsikten är tydligen att man nu, nära nog, skall tvinga många att avstå från att begära förhandsbesked. Denna åtgärd står i direkt strid mot vad riksdagen tidigare utlovat. Inte minst vid införandet av generalklausulen betonades vikten av att kunna få ett förhandsbesked i frågor som var svåra för den enskilde att bedöma. Nu struntar regeringen i alla tidigare löften på detta område och föreslår en chockhöjning. Detta kan inte accepteras. Vi har ett invecklat skattesystem — i många fall nödvändigt, men ändå i vissa fall svårbedömt. Syftet med generalklausulen har varit att förmå skattebetalarna att respektera skattelagstiftningens målsättning. För den händelse man var tveksam om tolkningen skulle samhället genom förhandsbesked kunna ge hjälp åt den enskilde. Att då chockhöja avgiften strider helt mot vad man tidigare utlovat. Som framgår av reservationen kan vi i centern inte acceptera en sådan linje. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen och därmed avslag på propositionen.
Herr talman! Efter de båda tidigare inläggen i den här debatten kan jag fatta mig mycket kort. Med tanke på alla olika motiv som kan ligga bakom en begäran om förhandsbesked i skatteärenden har vi i folkpartiet ställt oss bakom förslaget om en avgift för sådana besked. När nu regeringen med det uttalade syftet att förhindra eller försvåra för medborgarna att begära förhandsbesked vill chockhöja avgifterna kan vi dock inte längre vara med. Accepterar man tanken att de skattskyldiga skall ha möjlighet att i förväg få veta vad skattelagarna säger, kan man rimligtvis inte ställa upp på ett förslag som går ut på att starkt försvåra detta. Det oerhört krångliga skattesystem som vi har i vårt land utgör sannerligen heller inget skäl för en sådan avvisande hållning. Herr talman! Med hänsyn till vad föregående två talare sagt och att de ingående belyst den här frågan samt med hänsyn till kammarens ansträngda tidsschema avslutar jag mitt anförande med att yrka bifall till reservationen.